Herr talman! Edward Riedl har frågat mig om jag tänker ta några initiativ för att utreda förutsättningarna för att Sverige ska få ett nationellt skogsmuseum i Lycksele. Jag har förstått att Skogsmuseet i Lycksele är en viktig mötesplats för det skogshistoriska arvet och skogens framtid - dels genom sin verksamhet med samlingar, arkiv, forskning och specialutbildad personal, dels genom det av museet etablerade nätverket för skogsmuseer, skogliga samlingar, skogshistoriska sällskap samt SLU. Frågan om att ge Skogsmuseet i Lycksele status som nationellt museum och ett statligt bidrag har aktualiserats flera gånger under de senaste åren genom motioner i riksdagen och skrivelser till regeringen. Det visar på ett starkt engagemang såväl för Skogsmuseet som för frågor om skogen. I det sammanhanget vill jag därför lyfta fram att regeringen gör omfattande insatser för att belysa och öka skogens betydelse inom ramen för arbetet med att ta fram ett nationellt skogsprogram. Arbetet bedrivs i bred dialog med organisationer i det civila samhället och myndigheter. Skogsprogrammet ska även bidra till att stimulera andra strategiska satsningar och politikområden som rör till exempel klimat och miljömål, landsbygdsutveckling, nyindustrialisering, utveckling av export och besöksnäring. Regeringen har för närvarande inga planer på att ge Skogsmuseet ett nationellt uppdrag. Jag har dock konstaterat att Skogsmuseet är ett av Region Västerbottens prioriterade utvecklingsområden i såväl den gällande som den kommande kulturplanen och därmed vid fördelningen av de statliga bidragen. Syftet med kultursamverkansmodellen är att möjliggöra för regioner att fördela statsbidrag till bland annat museers verksamhet utifrån egna prioriteringar. Avslutningsvis vill jag informera om att regeringen under hösten inlett ett arbete med kulturarvsfrågor i avsikt att utforma en framtida statlig kulturarvspolitik. En aktiv kulturarvspolitik handlar bland annat om att möjliggöra perspektiv på historien som kan ge nya kunskaper och insikter om människan och hennes miljö. Våra museer spelar en stor och viktig roll i detta sammanhang.

Herr talman! Tack, ministern, för svaret! Skogsindustrin med sina underleverantörer skapar årligen ungefär 200 000 jobb i Sverige. Ungefär 1 procent av världens samlade skog finns i Sverige. Sverige har ungefär 7 procent av världsmarknaden för skogsråvara. Sverige är vad man kan kalla en skogsindustriell stormakt. Det skapar arbetstillfällen och välstånd i vårt land. Skogsindustrin exporterar för 120 miljarder kronor varje år. Vi har en lång historia av skogsbruk. Skogen har varit och är, som jag sa, en stor del av det svenska välståndet. I våra nordiska grannländer har man statliga skogsmuseer just för att framhålla vikten av skogsindustrin, och ändå är skogsindustrin i våra grannländer mindre än den är i Sverige. I Sverige är Skogsmuseet i Lycksele ett Västerbottensmuseum. Det är till stor del regionalt finansierat. En del av finansieringen är, som ministern sa, statlig, men den delen är relativt liten. Skogsmuseet är ett regionalt museum för bevarandet av svensk skogsindustriell historia. Men det handlar inte bara om dåtid. Mycket i Skogsmuseet handlar om nutid och också om framtid, om det som kan komma att vara en av de stora svenska exportframgångarna; det gäller cellulosa och så vidare. När man kan göra kläder av skog kommer vi att komma långt på detta område. Tycker inte ministern att det börjar bli dags för staten att ta ett ökat ansvar för att bevara en sådan stor och viktig del av det svenska kulturarvet? Jag tar mig friheten att från talarstolen bjuda in ministern till Skogsmuseet i Lycksele. Jag tycker att hon vid någon av sina resor runt om i Sverige ska göra ett besök i Västerbotten och då framför allt besöka Skogsmuseet i Lycksele. Vi har ett bra värdskap i Västerbotten, och ministern är varmt välkommen. Hon kommer att bli förbluffad över vilken fantastisk historia vi har på det här området. Varje gång jag besöker Skogsmuseet blir jag lika förbluffad över hur mycket fantastisk historia vi har i skogen, under vilka förutsättningar man bedrivit skogsbruk och under vilka förutsättningar man i framtiden kommer att bedriva skogsbruk. Dessutom finns det en massa roliga maskiner man kan titta på när man väl är där. Jag tar mig som sagt friheten att bjuda in ministern och tycker att hon ska komma och besöka oss.
Herr talman! Tack, riksdagsledamot Riedl, för interpellationen och tack för inbjudan! Jag ser fram emot att komma och ska så snart som möjligt meddela när det blir. Som jag framhöll i mitt tidigare inlägg är jag väl medveten om att Skogsmuseet är viktigt och att den verksamhet man bedriver är viktig. Man belyser skogen ur perspektiv som har varit, är och fortsatt kommer att vara viktiga för Sverige. Jag vill påpeka att det redan går att göra kläder av skog, och jag vet att riksdagsledamoten är väl medveten om det. Skogen är verkligen på många sätt en framtidsbransch, vilket regeringen i olika sammanhang också påpekat. Museet är viktigt, och det som museet gör är viktigt. Något som också är viktigt är kultursamverkansmodellen. Det är den vägen vi kanaliserar statligt stöd, för vi tror på subsidiaritetsprincipen. Vi vill mena att det fungerar väl när landstingen i samverkan med kommuner och lokala aktörer själva kan fatta beslut om hur och i vad man ska investera sina medel. Därför är det glädjande att kunna konstatera att i Region Västerbottens kulturplan, både i den nuvarande för 2012-2015 och i den kommande för 2016-2019, får Skogsmuseet statligt stöd för sin verksamhet via kultursamverkansmodellen. Kultursamverkansmodellen ger på det sättet möjligheter att lyfta fram och bedriva viktiga nationella verksamheter även om stödet fördelas genom en modell som för ut det i hela landet.
Herr talman! Jag ska inte förlänga debatten alltför mycket. Låt mig konstatera att en stor del av utmaningarna runt om i världen kan lösas med skogsråvara och svenskt industriellt kunnande på området. Vi ska komma ihåg att en stor del av världens skogsbruk inte bedrivs på ett bra och optimalt sätt, utan skogen skövlas, vilket får oerhörda konsekvenser. Det gör att man i stora delar av världen inte tycker om skogsråvara eftersom det förknippas med något som inte är hållbart över tid. Svenskt skogsbruk tar ansvar för framtiden. Sedan början av 1900-talet har skogen ökat i Sverige. Trots att vi förbrukar skog ökar tillgången just för att vi bedriver vår skogsproduktion på ett ansvarsfullt sätt med återplantering och så vidare. Skogen är en stor del av vår nutid, och en stor del av det välstånd vi kanske inte alltid tänker på kommer från skogen. Därför är det viktigt att ha ett bra bevarande av den delen av kulturarvet. Vi får återkomma till debatten efter det att ministern har besökt Lycksele. Då kan vi ha en fortsatt diskussion. Som sagt, den förra regeringen genomförde inte heller detta. Jag tror att det är en långsiktig process, oaktat regeringsfärg, för att Skogsmuseet i Lycksele ska få sin rättmätiga plats som en nationell resurs. Jag tackar ministern för debatten.
Herr talman! Tack, riksdagsledamot Riedl! Riksdagsledamoten vet hur han ska få igång ett statsråd i en ny regering när han säger att den förra regeringen inte heller genomförde detta. Då vill man med detsamma införa mycket. Det vill vi. Framför allt vill vi lyfta fram viktiga kulturarvsfrågor. Vi vill ha ett levande kulturarv som säger oss något om var vi kommer ifrån, var vi är och också vart vi ska. Skogen är just ett sådant kulturarv. Med det sagt vill jag betona kulturarvspropositionen, som jag ser fram emot att få överlämna till Sveriges riksdag före mandatperiodens slut. Det kommer att bli Sveriges första kulturarvsproposition. Vi kommer att samarbeta tätt med riksdagens demokratiska partier kring den. Museerna kommer förstås att ha en betydande roll i kulturarvspropositionen; jag mottog en museiutredning för inte så länge sedan. Det finns alltså mycket hopp om utveckling vad gäller vårt kulturarv och våra museer i framtiden. Det hoppet vill jag skicka med riksdagsledamoten tillsammans med ett tack för inbjudan till Skogsmuseet.